Herr talman! Det senaste veckoslutets medierapportering kom att domineras av att ytterligare en ung man hade skjutits ihjäl. Denna gång var det den kände rapartisten Einár vars liv släcktes alltför tidigt. Det är fullt begripligt att detta mord kom att få stor uppmärksamhet. Samtidigt är det med sorg jag kan konstatera att vi har fått vänja oss vid denna typ av mord. Bara i år har över 40 personer skjutits ihjäl i Sverige. Sedan 2018 handlar det om 170 personer. Till det kommer de 460 personer som skadats vid skjutningar sedan 2018. Skjutningarna har blivit så vanligt förekommande att det som tidigare hade fyllt löpsedlarna i dag ofta inte blir mer än en notis i tidningen. Herr talman! Skjutvapenvåldet drabbar hela samhället. När ett pistolskott ekar mellan huskropparna sprids rädsla i hela stadsdelen. Men det blir också vanligare att helt utomstående personer blir direkt drabbade. Vi minns alla flera tragiska exempel på det. Skjutningarna och våldet behöver få ett slut, och för det krävs en lång rad åtgärder för att bättre förebygga, förhindra, utreda och beivra dessa brott. En av de mest centrala delarna för att förebygga och förhindra skjutvapenvåld är att få bort skjutvapnen från våra gator. Det är mot den bakgrunden Moderaterna under flera år har föreslagit att polisen ska ges möjlighet att, efter beslut från åklagare, upprätta visitationszoner där polisen tillfälligt och i ett begränsat område ges utökade befogenheter att söka efter exempelvis vapen och handgranater på människor och i fordon. Vi har också under en längre tid föreslagit att polisen ska ges ökade befogenheter att göra husrannsakan i så kallade tillhåll, även i de fall de utgörs av en bostad. I det betänkande vi nu debatterar behandlas regeringens proposition om nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. I propositionen föreslås polisen ges en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Det kan exempelvis röra sig om gemensamma tvättstugor och trappuppgångar. Det är ett välkommet förslag som vi från Moderaternas sida ställer oss bakom. Men vi bedömer att det finns starka skäl att ta ytterligare steg för att möjliggöra för polisen att i större utsträckning söka efter vapen. Av erfarenhet vet vi att kriminella anpassar sitt agerande efter gällande regelverk. Det är därför troligt att kriminella, när polisen ges ökade möjligheter att göra husrannsakan i gemensamma utrymmen, i stället väljer att gömma vapen på andra platser i eller i anslutning till flerfamiljshus där polisens befogenheter är svagare. Motsvarande anpassning av kriminellas agerande har vi sett när polisen getts ökade befogenheter att genomsöka fordon i brottsförebyggande syfte. Det är väl känt att enskilda lägenhetsförråd används av kriminella för att gömma vapen, narkotika eller stöldgods. Det är också vanligt att andra hyresgästers förråd tas i anspråk, helt enkelt kapas, av kriminella. Vi moderater har därför föreslagit att regeringen ska utreda frågan om att ge polisen ökade befogenheter att genomföra husrannsakan i enskilda lägenhetsförråd. Det är därför glädjande att se att det är ett enigt utskott som ställer sig bakom yrkandet i den moderata följdmotionen om att utreda den frågan. Vi upprepar dessutom vårt krav om att den möjlighet som polisen tidigare hade att genomföra husrannsakan i kända kriminella miljöer, så kallade tillhåll, också ska återinföras. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. Avslutningsvis noterar vi också att Liberalerna i reservation 1 väcker en intressant fråga gällande de begränsningar som finns i regeringens lagförslag, som innebär att en polisman endast i brådskande fall får undersöka trappuppgångar, tvättrum, garage etcetera utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Vi instämmer i den farhåga Liberalerna lyfter men konstaterar också att yrkandet är formulerat så att det skulle krävas ytterligare beredningsåtgärder för beslut och att en angelägen lagstiftning därmed skulle försenas. Som vi ser det kan det finnas anledning att komma tillbaka till den frågan senare.

Herr talman! I dag debatterar vi justitieutskottets betänkande om nya regler för husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Det behövs ingen djupare analys för att förstå i vilken riktning samhällsutvecklingen är på väg, och det har skett under den tid som regeringen med stöd av Alliansen har styrt. Hur kunde det bli så här? Den frågan skulle regeringen behöva besvara och analysera noga. Varför fanns det för 30 år sedan inga utanförskapsområden av det slag vi ser i Sverige i dag? Varför fanns det ingen organiserad brottslighet att tala om i Sverige för 30 år sedan? Lite tillspetsat spanade narkotikaroteln då på Sigge, och ordningspolisen jagade Kenta och Stoffe. Det var faktiskt på den nivån, och det är inte alls speciellt länge sedan. Sveriges polis, rättsväsen och inte minst straffpåföljderna är fortfarande anpassade och dimensionerade för den tiden. Regeringen upprepar återkommande att det aldrig har varit fler poliser än vad det är i dag. Men jämfört med då har det faktiskt aldrig varit färre poliser i yttre tjänst än i dag. Herr talman! Vad som behövs är en enorm satsning på rättsväsendet, där poliser får vara poliser och civila avlastar polisen administrativt i mycket större omfattning än vad som sker i dag. Det behövs en mycket större budget till polisen samt en kraftfullare lagstiftning. Vi kan dock inte bara ge polisen de ekonomiska medel de behöver för att kunna utföra ett effektivt polisarbete. Vi måste också ge dem det lagstöd som de efterfrågar för att kunna effektivisera sina arbetsuppgifter. Ett av dessa lagstöd är att ge polisen möjlighet att i brottsförebyggande syfte utföra husrannsakan i bostad. Herr talman! Vi har i dag ett tillkännagivande i utskottet gällande att utreda frågan om att ge polisen befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen och andra farliga föremål i enskilda lägenhetsförråd. Det är bra. Men Sverigedemokraterna vill ta det ett steg längre och även inkludera bostäder. Husrannsakan är ett tvångsmedel som innebär stora ingrepp i den enskildes privata sfär. Reglerna för husrannsakan i bostad är strikta och ska självklart så vara. Men mot bakgrund av den utveckling som har skett, där våldet hos de kriminella har trappats upp, är det viktigt att se över reglerna om husrannsakan för att stävja den grova organiserade brottsligheten. Regeringen föreslår utökade möjligheter till husrannsakan i brottsförebyggande syfte. Regeringen nöjer sig dock med att dessa regler tillämpas i vissa utrymmen eller i anslutning till flerbostadshus. Regeringen föreslår även en begränsning som innebär att polisman endast i brådskande fall får undersöka trappuppgångar, tvättrum, garage och liknande utan ett föregående beslut från Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Men en polisman kan redan i dag med stöd av polislagen 20 § genomsöka bilar och båtar i brottsförebyggande syfte utan ett föregående beslut. Regeringen medger till och med att dagens regler om husrannsakan i fordon och båtar fallit väl ut och används i stor omfattning av polisen, men reglerna har tappat sitt värde i och med att de kriminella anpassar sin verksamhet efter hur lagstödet ser ut. Jag kan tycka att det borde vara mindre integritetskänsligt att genomsöka ett trapphus än att genomsöka bilar och båtar. Med hänvisning till eventuella integritetskränkningar görs även undantag för bostäder. Följden av en sådan avgränsning är förutsägbar då de kriminella omedelbart anpassar sig till de nya situationerna. Herr talman! Syftet med förslaget är att ge polisen möjlighet att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott. Polismyndigheten noterar i sitt remissvar att behovet även omfattar bostäder, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att sådana föremål påträffas och kan förverkas. Om nu Polismyndigheten uttryckligen säger att det finns ett behov av att kunna utföra den här typen av husrannsakningar, ska då inte polisen ges rätt att undersöka alla utrymmen, inklusive bostäder, som kan hänföras till dessa fall? Om vi ska få till den förändring som samhället så väl behöver för att kunna bekämpa den grovt organiserade brottsligheten måste vi politiker börja ta Polismyndighetens och andra myndigheters behov på allvar. Ett av dessa är att göra det möjligt för polisen att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan även i bostäder. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Det svenska rättsväsendet måste få verktyg för att möta den eskalering som har skett av den organiserade brottsligheten. Problemen är omfattande, och utvecklingen har pågått under en längre tid. Trots framgångar i närtid i kampen mot kriminella nätverk i exempelvis Göteborg och Södertälje växer problemen. Inte minst våldet drabbar hela samhället. Den grova organiserade brottsligheten innebär lidande och stor skada för både enskilda människor och företag och även för samhället i stort. Den ökande våldsanvändningen är för närvarande ett av de största problemen kopplat till organiserad brottslighet. Våldet ökar i både omfattning och grovhet. Fler personer har lättare att ta till våld. Det är också yngre personer som brukar grovt våld. Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig, desto mindre våld brukar han eller hon. Det kan förklaras med att man då redan har bevisat sin våldskapacitet i den kriminella karriären. Polisen gör också bedömningen att beväpningen har ökat, det vill säga att kriminella i ökad utsträckning använder skjutvapen. Organiserade kriminella nätverk verkar i hela landet. Organiserad brottslighet ligger bakom huvuddelen av den gränsöverskridande brottsligheten, bland annat människohandel och narkotikasmuggling. Att ge polisen ökade befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål har stor betydelse för att stoppa gängvåldet. Herr talman! Regeringen föreslår i propositionen att polisen ges en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Det är ett välkommet förslag som vi kristdemokrater ställer oss bakom, men vi bedömer också att det finns starka skäl att ta till ytterligare steg för att möjliggöra för polisen att i större utsträckning söka efter vapen. Polisen behöver ökade befogenheter att kontrollera fastigheter och fordon kopplade till brottslig verksamhet utan att det finns skälig misstanke om brott. Fordonskontroller kan vara viktiga att göra i exempelvis gränszoner. Dessutom kan personkontroller bli viktiga i så kallade visitationszoner, som Kristdemokraterna har förordat sedan flera år tillbaka. Visitationszoner är definierade områden inom vilken polisens rätt att stoppa och visitera personer utökas till att gälla även personer som inte är misstänkta för brott. Det är ett ingrepp i den enskildes integritet som kan upplevas som stort, men som ibland kan ha en direkt verkan på brottsligheten i området. Att polisen kan använda sig av visitationszoner har visat sig ha en signifikant effekt på vissa brott. Det ska inte röra sig om undantagstillståndsliknande befogenheter som finns i andra länder, men med tanke på den ökande kriminaliteten och dess mycket våldsamma inslag är det av stor vikt att polisen får ökade befogenheter som gör det möjligt att visitera personer samt genomsöka fordon och lokaler. Herr talman! I vårt samhälle ser vi att kriminella hittar vägar att kringgå lagar och regler för att fortsätta att bedriva sin verksamhet. Man kan därför anta att de kriminella, trots propositionens förslag som ger polisen utökade möjligheter att göra husrannsakan i utrymmen som är gemensamma för de boende, kommer att gömma vapen och sprängmedel på andra platser i eller i anslutning till flerfamiljshus. Vi ser redan i dag att privata lägenhetsförråd är ett utrymme där vapen, narkotika och stöldgods göms. Det är också vanligt att kriminella använder andra hyresgästers förråd för sin verksamhet för att göra det svårare för polisen att hitta och stoppa denna brottslighet. Detta problem är uppenbart för hyresvärdarna, vilket visas i det remissvar som Sveriges Allmännytta har lämnat. De föreslår att propositionen kompletteras genom att överväga att ge polisen befogenheter att genomföra husrannsakan även i privata lägenhetsförråd. Vi kristdemokrater instämmer i denna analys, och därför vill vi att regeringen ges i uppdrag att tillsätta en utredning med inriktning att ge polisen befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål även i privata lägenhetsförråd. Detta uppdrag, som innebär ett nödvändigt tillägg till föreslagna befogenheter i propositionen, har föreslagits av både Kristdemokraterna och Moderaterna. Jag kan nu glädjande nog konstatera att hela utskottet har anslutit sig till förslaget. Regeringen kommer därför att få ett tillkännagivande om att inkludera lägenhetsförråd i de utrymmen som polisen får genomsöka enligt de förutsättningar som anges i propositionen. Herr talman! Reglerna för att göra husrannsakan i en bostad är strikta, och de ska vara det eftersom husrannsakan är ett tvångsmedel som innebär stora ingrepp i den enskildes privata sfär. Mot bakgrund av den utveckling som vi får exempel på dagligen i form av hot, våld och skjutningar finns det anledning att se över reglerna om husrannsakan när det gäller möjligheten att motverka grova vapenbrott med koppling till organiserad brottslighet eller att motverka risken för hämndaktioner när sådana har inträffat. I översynen måste naturligtvis ingå en noggrann rättssäkerhetsanalys och överväganden av konsekvenserna för skyddet av den personliga integriteten. Vidare bör övervägas att återinföra den möjlighet som polisen hade tidigare att genomföra husrannsakan i redan kända kriminella miljöer utan att det finns en skälig misstanke om brott. I dag vet polisen mycket väl vilka gängkonflikter som ligger bakom skjutningar och sprängningar. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om utökade möjligheter till husrannsakan i bostäder, men med tanke på det eskalerande gängrelaterade våldet finns det anledning att igen lyfta fram behovet av en högre prioritet för detta arbete från regeringens sida. Därför ger vi i Kristdemokraterna vårt stöd till reservation 2. Jag stöder, som jag har sagt tidigare, det förslag till tillkännagivande som läggs fram i detta ärende, och jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Rättsstaten är det svenskaste vi har. Tanken är att vi tillsammans stiftar lagar som vi ska följa, och om någon inte följer lagarna är det staten med sina myndighetspersoner som ska se till att rättvisa skipas. Vi har kommit bort från klansamhälle och andra traditioner där makt och så kallad rättvisa skapas på annat sätt. Rättsstaten är således det svenskaste vi har. Här är det viktigt att det är tydligt vad staten får göra. Dels har vi straffrätten, som bestämmer hur länge människor ska sona ett brott de begått och kanske också skyddar samhället i övrigt. Dels har vi verktygslådan som vi pratar om nu: När, var och hur ska myndighetspersoner få gripa in i till exempel talmannens och min personliga integritet? Hemma hos oss, i våra fordon, i våra trappuppgångar eller var det nu är? I våra båtar? Att vi har ett så katastrofalt läge som vi har i Sverige i dag, där människor slaktas på öppen gata och vi ligger i topp i Europa, är en rätt sorglig utveckling. Jag vill understryka att varje ung människa som förlorar sitt liv i den pågående situationen är en förlorad broder eller syster. Det pratas om oskyldiga och inte oskyldiga. Varje ung människa är en förlust, och vi i denna kammare har ett ansvar. Men om vi ska ändra på detta kommer det att ta tid. Det krävs enorma insatser med fler områdespoliser. Det krävs fritidsledare och vuxna på stan. Det krävs jobb och skola, framgångsrik skola. Jag ser att det sitter elever på läktaren, herr talman. Jag kan tala om för de eleverna att det finns ett enda vaccin. Jag hoppas att ni är vaccinerade mot covid, men det finns ett enda vaccin som vi vet fungerar mot elände, kriminalitet, mental istid och tråkiga, trasiga liv. Det är fullgjord skolgång. Det finns inget annat som är så viktigt som detta. Nu kommer vi till det vi ska prata om i dag. Det gäller att hålla huvudet kallt när hjärtat kokar över av sorg över utvecklingen, när vi ser människor ta sig rätt att med våld döda, hota och förstöra liv. Det drabbar som sagt de mest utsatta mest, även om det i dag kan drabba alla var som helst. Därför tycker Liberalerna att det är bra att vi nu går fram med förslag om att underlätta husrannsakan. När ska polisen få kolla? Vi har ett regelverk för kroppsvisitation - det har några varit inne på här - men det är ett annat regelverk. Det handlar om att polisen ska kunna gå in om det finns misstankar att jag springer runt med en så kallad kalle, en kalasjnikov, eller något annat vapen i min väska. Det handlar om kroppsvisitation och min personliga integritet. Men har jag det i bilen eller båten, då får polisen kontrollera den. Det måste finnas någon form av grund för misstanke. Polisen får ju inte diskriminera. Det pratar vi också om i både propositionen och betänkandet - att se till att människor inte kontrolleras på oskälig grund. Men jag brukar säga att om man nu ser ut som en knarklangare eller mördare kanske man ska fundera på om man ska byta den looken om man är rädd att bli kontrollerad på samma sätt som människor kontrolleras av andra skäl om det för tillfället letas efter fågelskådare eller bibliotekarier. Vad ska vi då göra med det som är utanför bostaden? Bostaden är ju vår borg alltsedan Magna Charta, i den tradition som vi delvis tagit till oss också i Sverige. Men nu pratar vi om tillträde till trapphus. Vi pratar om garage. Vi pratar om gemensamma förråd och tvättrum. Jag har bott i en hel del hyreshus genom mitt liv och väldigt sällan betraktat tvättrummet som ett privat utrymme. Men vi vet att där göms det både narkotika och vapen och sprängämnen. Liberalerna föreslår i reservation 1 att polisen ska ges möjlighet att söka utan högre beslut. Vi måste se hur verkligheten ser ut. Vi har för få poliser. De är ute och kämpar och försöker hålla vårt samhälle tryggt, och så möter de människor som sannolikt är kriminella. Det bedömer de på goda grunder, men för att veta vill de kontrollera. Finns det vapen här? Då måste de ringa in och få ett beslut från lägst vakthavande befäl för att få kolla ett tvättrum och titta i en trappuppgång. Har ledamöterna här i riksdagen någon gång träffat en människa som förvarar något känsligt, något privat, i trappuppgången? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Men det har tydligen ni som sitter här. Liberalerna anser att vi behöver vässa detta. Jag vill understryka att det här bara är en liten detalj. Det är en lagparagraf; vi lägger till 20 b vad gäller när polisen ska få möjligheter att söka. Vi menar att vi borde ha gått lite längre. Vi måste ge polisen fler verktyg. Men det är ett steg på vägen. Liberalerna står bakom detta. Jag har hört och tar till mig invändningen som Moderaterna framförde nyss att om vi skulle gå på vår linje, reservation 1 från Liberalerna, då skulle vi behöva skicka det här att dras i långbänk. Nu kan det träda i kraft i juletid och underlätta för polisen att hindra fortsatt mördande och slaktande. Herr talman! Liberalerna står egentligen bakom båda reservationerna, men för tids vinnande och för effektivitet i detta steg framåt yrkar jag bifall endast till reservation 2.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till förslaget och avslag på motionerna i ärendet. Jag avsåg att kortfattat redogöra för själva ärendet, men det har upprepats här tre eller fyra gånger vad det handlar om: att polisen ska få möjlighet att söka efter vapen i gemensamma utrymmen och liknande - i brottsförebyggande syfte, vill jag tillägga. Vi socialdemokrater upplever att regeringens proposition har en bra balans mellan behov av effektivitet men också proportionalitet när det gäller integritetsfrågorna. Det är den avvägning vi hela tiden måste göra. Det som kännetecknar ett sluttande plan är att det hela tiden sluttar lite lagom mycket så att man till slut befinner sig på ett annat ställe än man hade tänkt från början. Det gäller inte minst integritetsfrågorna. Med det sagt anser vi att förslaget i regeringens proposition är fullständigt förenligt med vår älskade grundlag men också med de konventioner, inte minst Europakonventionen, som reglerar detta. Men vi ser också att vi här i kammaren måste vara snabbfotade. Vi ser relativt ofta ett förändrat modus. Det är inget nytt att kriminella gömmer knark, vapen och stöldgods i närheten av där de bor och inte i sina egna bostäder. Men vi ser också att när ett förändrat modus blir tydligt för polisen och för dem som är ute och arbetar med detta, då måste vi förändra våra regelverk. Därför har vi socialdemokrater ställt oss bakom tillkännagivandet till regeringen om vinds och källarförråd. Det är en sådan fråga. För att vara tydlig: Vi tänker göra vad som står i vår makt för att knäcka ryggen på gängkriminaliteten. Därom ska det inte råda några tvivel. Vi tänker undanröja faktorerna som driver människor in i kriminalitet och misär. Som vår partiledarkandidat Magdalena Andersson sa: Vi tänker vända på alla stenar. Det här betänkandet handlar om en sådan sten. Nu får polisen efterlängtade redskap. När ni i oppositionen kommer med ert förslag läser vi det och beaktar det, och i det här fallet möts vi också lite. Det här behöver vi kanske ha mer av. Det är ju inte så att tillkännagivanden från den här kammaren har varit sällsynta under de senaste mandatperioderna. Men vi måste också visa det politiska modet att sätta oss ned och på riktigt försöka lösa de största samhällsutmaningarna. Det har vi gjort historiskt sett i vårt land när det gäller energi, skola och försvar. Det har funnits en samsyn när det gäller utrikespolitik. Det vi nu ser dra isär vårt samhälle i form av gängkriminalitet med skjutningar och mord är en sådan fråga där blocköverskridande överenskommelser borde vara självklara. Det gör det ännu viktigare att de avtal som har ingåtts hålls och att man anstränger sig för att hedra dessa avtal. En gång i tiden var det politiska priset för att bryta dem väldigt högt, men i dagens politiska klimat är det många gånger som att skriva i vatten. Det konstaterar jag med sorg, för de som får betala priset för det är de som behöver politiken mest. Det är de som drabbas av det skoningslösa våldet, och det är de som har en klump i magen av oro över att man inte kan känna sig trygg i sitt bostadsområde. Vi har tillfört resurserna. I år har vi ett förslag till budget där i princip alla rättskedjans delar får det de önskar. Vi har skalat upp polisutbildningen. Vi har goda förhoppningar om att klara 10 000 nya polisanställda till 2024, en historisk bedrift. Det kommer kanske inte att räcka, men vi har gjort en viktig satsning för att skala upp den polisiära delen av rättskedjan. Vi har från denna kammare levererat ett oöverträffat antal straffskärpningar och justeringar av befintlig lagstiftning, just för att möta dessa behov. Regeringen på andra sidan vattnet har inte heller suttit stilla och enbart väntat på initiativ härifrån. Man har också till exempel när det gäller 34punktsprogrammet avseende gängkriminalitet och 40-punktsprogrammet gällande mäns våld mot kvinnor visat att man är beredd att ta ett helhetsgrepp för att komma till rätta med några av dessa gissel som plågar oss. Men vi ser samtidigt att mängder av brottslighet - inte all, men det finns en svartmålning och en dysterhet här i kammaren som är påtagligt populistisk - minskar och att det sker väldigt mycket positiv utveckling. Detta har vi pratat om många gånger. Men vi ser att det går smärtsamt långsamt att trycka upp de polisiära resurserna ute i lokalområdena. Där är vi inte nöjda. Detta var ju ett av huvudskälen till den stora omorganisationen av polisen. Vi ser till exempel att rekryteringen av poliser med utländsk härkomst sker i alldeles för liten omfattning och i för långsam takt. Detta är ett systematiskt problem för vår polisorganisation. Vi känner en stor frustration över att avhopparverksamheten visserligen kan vara av hög kvalitet men i stora delar av landet inte omfattar den numerär som vi hade önskat. Vi ser att man inte heller kan störa ut de öppna drogscener som medborgarna faktiskt förväntar sig att vi klarar att få bort. Och vi ser, som flera talare har tagit upp, den allt högre luntan med ouppklarade mord och den stora tragiken i detta. Vi blundar inte, och vi tänker fortsätta att försöka göra det som krävs.

Herr talman! Jag har bara några reflektioner med anledning av Petter Löbergs inlägg, som var brett - det tenderar att bli så. Vi pratar om en liten detalj nu, och jag kommer att återkomma till den, herr talman. Men den breda bilden förtjänar ändå lite diskussion. Jag håller med om att bredden i brottsligheten ser ut att minska. Man ska dock komma ihåg att många brott som begås inte anmäls. Det finns en orsak till att människor inte anmäler en hel del brottslighet. Antingen upplever man det som fullständigt meningslöst eller så riskerar man att utsättas för nya brott om man går till polisen. Men generellt sett vill jag påstå att vi, när ledamoten Petter Löberg och jag gick i grundskolan, vilket var ett tag sedan, var mer kriminella jämfört med eleverna som sitter på läktaren i dag - ja, kanske inte just du och jag, men generellt. Mycket har alltså blivit bättre tack vare satsningar på skola, socialtjänst och idrotts och fritidsverksamhet. Föräldrar tenderar också att vara än mer kompetenta. Där vill jag alltså ge dig rätt, och jag vill inte svartmåla. Men jag tänkte fråga Petter Löberg hur han vill beskriva dagens situation. Vad har han för bild? Även om vi inte ska svartmåla och mycket har blivit bättre är vi ändå det land i Europa där man skjuter allra mest. Jag måste fråga vad Petter Löberg drar för slutsatser av detta. Tycker han verkligen att det är rimligt att polisen måste ringa till en chef för att kontrollera om det ligger en "kalle", det vill säga en kalasjnikov, i en trappuppgång?
Herr talman! Helt plötsligt blev det en liten underbar, filosofisk kriminalpolitisk diskussion här mellan Liberalerna och Socialdemokraterna. Det kan vi behöva ibland. Det behövs också lite perspektiv, inte minst historiska. Vi får komma ihåg att mängder av brottslighet har försvunnit från brottskartan. Vi har inte bank eller postrån längre på grund av den förändrade situationen; det finns inga kontanter att stjäla, helt enkelt. Detta var något som drabbade Sverige en gång varannan dag, med enorma trauman för dem som blev rånade - kassörskor och andra som jobbade i bankmiljöer. Det var ett gissel, som har försvunnit. Vi ser också att våldsbrottsligheten i offentliga miljöer har minskat drastiskt. En person som blivit misshandlad - nedslagen eller nedsparkad på stan - kan ha men för livet. Den typen av brottslighet har minskat, bland annat beroende på ett förändrat beteende i restaurang och uteliv och på att ungdomar tyvärr alltmer sitter inne och tittar på sina mobiler och spelar spel. Vi ser ett förändrat modus. Men vi ser också i allra högsta grad en gemensam problembild. Det handlar om skjutningarna och de problem med integration och utanförskap som leder till ett ojämlikt samhälle, vilket i sin tur har lett till att vi har unga män som inte ser någon annan framtid än att söka sig in i en kriminell miljö för att få respekt, status och materiella fördelar. Där är vi benhårda. Vi tänker göra allt som krävs för att knäcka detta. När vi går er till mötes, till exempel när det gäller källare och vindsförråd, visar det att vi tänker vända på alla stenar även i det fallet.
Herr talman! Jag tackar för det. Det är väl rimligt att vi tittar på förrådsfrågan, vilket utskottet nu är enigt om. Men jag vill återkomma till att vi hela tiden håller på och tar små bitar. I grunden är vi överens om att det krävs poliser som kan utreda. Petter Löberg pratade om luntorna med mord. Jag vill påstå att det just nu handlar om staplar med ouppklarade mord, som når pyramidnivå. Vi får rapporter från polisfacket och från polisen om att man går på knäna och inte orkar. Så fort man har kommit halvvägs i en utredning sker en ny skjutning, och man hinner inte med dessa brott i praktiken. Och vi pratar om rättsstaten, det svenskaste Sverige har. Regeringen säger sig ha gått fram kraftfullt, vilket Petter Löberg onekligen stöder. Man ser ministrarna i tv. De pratar och pratar och säger att vi nu ska gå fram hårt. I dag tillåter vi alltså polisen att gå in och titta i min bil, min kanot eller min Princessbåt och leta efter vapen. Man måste följa polislagen, men man behöver inte ringa till ett vakthavande befäl i ett akut läge för att kolla om man får titta i bilen. Det är bara att titta, om det finns en grund. Vad är skillnaden mellan min bil, där Petter Löberg och regeringen i dag tycker att det bara är att kolla på, och en trappuppgång eller ett gemensamt garage, där man först måste ringa och det krävs byråkrati, vilket kommer att försinka och försämra förutsättningarna för svensk polis att förhindra mord? Vi pratar nämligen om vapen som bara är till för att döda andra människor på öppen gata.
Herr talman! Vi har naturligtvis redan i dag resurser om man tror att någon har ett vapen i något av dessa förråd. Då har polisen möjlighet att gå in - det är inte där skon klämmer. Problemet är att resurserna för att eftersöka vapen inte har funnits ute hos lokalområdespoliserna. Det handlar om det brottsförebyggande arbetet. Jag hade önskat att vi i stället för att bara prata om den repressiva sidan, vilket vi också måste göra, även pratade om att se till att staplarna med ouppklarade mord inte fylls på med nya. Det kan bara göras genom det brottsförebyggande arbetet. Vi vet också att den avskräckande effekten av höga straff inte har någon betydelse för de människor som begår denna typ av gärningar. Vi måste, som Johan Pehrson tidigare förtjänstfullt pratade om, se till att få ut resurser till skola och socialtjänst och se till att polisen jobbar brottsförebyggande och genom dialog, får underrättelseinformation och skapar förtroende i områdena så att folk vågar vittna. Då kan vi klara upp en stor del av de mord som i dag inte klaras upp därför att man helt enkelt inte fullt ut får underrättelseinformation. Det finns stora utmaningar. Jag tror att vi i grund och botten har en samsyn kring detta. När det sedan gäller de två små steg vi tar i dag är min bedömning att det kommer att komma ytterligare. Det finns ett tillkännagivande från i våras om detta med bostäder, och det bereder regeringen i närtid. Vi måste hela tiden göra en bedömning från fall till fall. Men när vi pratar om integritetsfrågor måste vi ta det lugnt. Vi måste göra allt med omsorg och eftertänksamhet, för konsekvenserna av alla de logiska små besluten kan i slutändan vara ett samhälle som vi inte vill ha. Som liberal håller du säkert med om det.

Herr talman! Trygghetssituationen i Sverige år 2021 lämnar mycket övrigt att önska. Utvecklingen måste beskrivas som alarmerande när det gäller svår våldsbrottslighet. Vi ser det när det gäller våld i nära relationer, och vi ser det när det gäller skjutvapenvåldet från kriminella gäng. Den oro vi nog alla känner är befogad. Förtroendet för rättsstaten är i gungning. På många håll är utsattheten för brott fortfarande ganska låg, men på andra håll är den desto allvarligare. Med ständiga nyheter om nya dödsskjutningar, sprängningar och andra illdåd kryper otryggheten på oss. Denna oro kan bara stillas genom en verklig och varaktig vändning av utvecklingen: att de som hänsynslöst skjuter och skjuter för att döda sätts bakom lås och bom och att samhällen som plågas av denna oförsvarliga kriminalitet åter får bygga sig trygga och starka. Herr talman! Det är inte genom de braskande rubrikerna vi löser problemen. Det finns inget enskilt förslag som kan göra så att det inte skjuts. Kampen mot våldet måste föras långsiktigt och smart, med ett stort antal verktyg, rätt resurser, ledarskap och engagemang. Vi behöver ta ett antal steg mot en bättre värld och mot ett tryggare samhälle. Det förslag vi debatterar i dag är ett sådant steg. Polisen har redan med gällande rätt ganska stora möjligheter att göra både visitationer på gatan och husrannsakan i bostäder och på andra ytor när det finns skäl till det. Det har dock funnits en lucka, en ganska allvarlig lucka, som de kriminella har utnyttjat: Gemensamma utrymmen, som tvättstugor, trapphus och källare, har inte omfattats av de möjligheter polislagen ger. Där har vapen, narkotika och andra saker kunnat förvaras. Det ändrar vi nu. En aspekt som regeringen har missat är dock den som vi med ett enigt utskott nu tillkännager, nämligen att även lägenhetsförråd måste kunna bli föremål för genomsökning efter vapen och andra farliga föremål. Herr talman! Förtroendet för rättsstaten och våra rättsvårdande myndigheter bygger på att vi litar på att tryggheten på våra gator kan säkras, att skyldiga kriminella lagförs och att vanligt hederligt folk kan leva och verka fritt utan oro för att utsättas för brott. Förtroendet för rättsstaten och för våra rättsvårdande myndigheter bygger också på att de rättsvårdande myndigheterna agerar på ett korrekt sätt och sätter in sina insatser där det finns goda skäl att misstänka brott. Husrannsakan i en bostad är något som är kraftigt integritetskränkande. Främmande människor kommer in i ditt hem och vänder upp och ned på det. De vänder ut och in på det som du bara delar med dina allra närmaste - dina barns leksakslåda, gosedjur. Det är därför absolut nödvändigt att beslut om husrannsakan fattas på ett rättssäkert sätt. Även om husrannsakan i gemensamhetsutrymmen inte är lika ingripande är det ändå viktigt att det sker en korrekt prövning med ett tydligt regelverk när det finns goda skäl att misstänka att till exempel vapen kan påträffas. I fall då det är brådskande ska polisen givetvis kunna gå in omedelbart. Den rättspolitiska debatten blir tyvärr ofta något förenklad. En av förenklingarna handlar om sambandet mellan repressivitet och brottsbekämpande förmåga. Det stämmer att många effektiva verktyg för att bekämpa brottslighet innebär att integriteten för den enskilde hotas. Men det är inte nödvändigtvis så att alla förslag som innebär att integriteten hotas automatiskt är effektiva som brottsbekämpande verktyg. När vi tar fram nya åtgärder måste de vägas noggrant, och konsekvenserna måste analyseras så att vi är säkra på att åtgärden har den effekt vi önskar. Ibland missförstås detta som att en sådan noggrannhet skulle vara till för att ge kriminella en chans att komma undan ansvar, men det är faktiskt precis tvärtom. Det handlar om att skydda oskyldiga från att bli felaktigt utpekade - dels för att skydda den enskilde, naturligtvis, och dels för att en skyldig får lättare att komma undan om polis och åklagare lägger tid och kraft på fel person. Herr talman! Läget är så allvarligt att vi måste göra allting rätt nu. Vi kan inte slösa tid på att arbeta med lagförslag som vi efter en gnutta eftertanke kan anta inte kommer att ha någon större effekt på den brottsbekämpande förmågan. Det hoppas jag att vi kan ta till oss i det fortsatta viktiga arbetet för ett bättre och tryggare Sverige för alla. Ett förslag som har nämnts här i dag gäller så kallade visitationszoner. Det har sagts att det inte är frågan om något som innebär något slags undantagsliknande tillstånd. Då kanske man missförstår vad visitationszoner är. Visitationszoner är ett undantagsliknande tillstånd där alla blir föremål för visitation eller genomsökning. Vi talar inte bara om personer som man misstänker för brott, för de omfattas redan av polisens rätt att genomföra visitationer. De som vill införa visitationszoner måste svara på vad det är som inte räcker till med polislagens 19 och 20 §, som ger polisen möjlighet att genomföra visitationer. Om det finns tillkortakommanden där kan vi justera dem. Visitationszoner innebär att precis varenda kotte kan blir föremål för visitationer. Vi talar om åttioåriga damer som har varit och köpt nya underkläder. Vi talar om tioåriga pojkar som har sitt första kärleksbrev i fickan och inte vet om de ska våga skicka det. Detta är vad visitationszoner är. Det skulle kunna vara rimligt att införa det om vi tror att det skulle ha en bra effekt när det gäller att höja den brottsbekämpande förmågan. Vi vet inte om det är så, men det har provats på en del ställen i världen. Det har beforskats ganska ordentligt i Storbritannien och i USA, och där har man kommit fram till att de brottsbekämpande förmågehöjningarna är ytterst små, om ens några, samtidigt som riskerna är väldigt stora. Visitationszonerna ska ju införas i områden där förtroendet för rättsstaten redan är försvagat. Med den här typen av åtgärder riskerar vi att gräva diket djupare mellan majoritetssamhället och lokalbefolkningen. Det är något som gör det ännu svårare att få folk att ställa upp och vittna eller att ens anmäla brott.

Herr talman! Det nämndes dock en del annat, så jag stretchar lite på den frihet vi har i kammaren att beröra andra frågor. Här gäller det frågan om särskilda områden där man under begränsad tid får visitera personer. Min goda vän och kollega Johan Hedin från Centerpartiet tar ett exempel med kärleksbrev hos tioåringar. Jag vet inte riktigt om du, Johan Hedin, har träffat poliser på senare tid och frågat vad de letar efter. Det är inte detta de letar efter, kan jag säga. Men låt mig ta ett annat exempel. Det kan handla om att polisen får information om att något allvarligt är på gång. Polisen har ju underrättelseverksamhet. Ta det som hände i Lund härommånaden, då två klaner hade samlats för en regelrätt uppgörelse. Det var som en scen ur Squid Game. De samlades där, och ingen vet hur mycket vapen, knivar, skjutvapen och annat som de hade med sig. Om polisen då under en begränsad tid och på ett begränsat område hade varit tillåten att visitera personer vill jag påstå att mycket skulle ha varit vunnet. Riskerna för liv hade varit betydligt mindre, och en och annan person hade kunnat bli inlåst. Det är på det sättet man kan tänka sig att det ska tillämpas. Det är också så det tillämpas i Danmark. Där har man möjligheten att visitera personer i ett begränsat område, under begränsad tid och på beslut av åklagare. Här är det inget vakthavande befäl hos polisen som beslutar. Detta är ett sätt att förhindra mördandet, och det borde också intressera Centerpartiet.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för ämnesflykten. En förklaring, om än inte en ursäkt, är att visitationszoner nämndes i flera anföranden tidigare. Jag känner mig därför tvungen att replikera. Jag ska svara på Johan Pehrsons högst befogade frågor. Situationen är mycket allvarlig, och jag betvivlar inte den goda intentionen med detta. Problemet med visitationszoner är främst vad internationell forskning visar att det har gett för resultat på olika håll i världen. Det är inte smickrande. Dessutom är det en åtgärd som skulle ta lång tid att bereda och få på plats. Det är en avancerad lagstiftningsprodukt som inte löser problem här och nu. Som jag anförde i mitt inlägg är det bråttom. Vi måste göra allting rätt. Vi måste göra det smart. Att lägga tid och kraft på att utreda och få på plats ett lagförslag som jag inte tror på och som internationell forskning inte tror på är dåligt använd tid för oss lagstiftare. Låt oss säga att dessa problem finns, vilket de kanske absolut gör. Vore det då inte, som en motfråga till Johan Pehrson, mycket enklare att justera i polislagens 19 och 20 § så att man korrigerar när det gäller det som Johan Pehrson inte tycker att polisen har möjlighet att göra i dag? Det är en fråga jag vill ställa.
Herr talman! Jag vill också be om ursäkt för att vi drar iväg här, men dessa frågor är högst aktuella, och de berör ändå integriteten. Min huvudinvändning i mitt huvudanförande handlade om att mina kollegor här, herr talman, verkligen tycker att det är ett stort problem. Regeringen kommer inte på tanken i propositionen, och vi sitter här och hanterar att man inte kan betrakta en trappuppgång på samma sätt som man betraktar en bil. För mig är min bil mer privat. Där kan jag ha en massa kärleksbrev och underkläder liggande, och vad det nu är som oroar Johan Hedin. Jag vill bara återkomma till forskningen. När det gäller den amerikanska historien, inte minst arbetet i New York, handlade mycket om att få ned mördandet. Det handlar om att hela tiden kunna få bort vapnen. Just nu har vi en enormt allvarlig vapensituation. Det är det som är dagens ämne, herr talman, men jag vill ändå svara på det andra som nu lyftes. I Danmark tillämpas detta med full kraft, och mig veterligen är det väldigt många centerpartister som gärna åker till Danmark utan att känna en större risk för att de ska utsättas för begränsad kontroll i ett begränsat område under en begränsad tid.
Herr talman! Jag vill för formens skull meddela att jag tycker hemskt mycket om Danmark, det danska folket, den danska maten och också det danska ölet emellanåt. Men åter till ämnet. Som sagt: Att genomföra ett sådant här förslag skulle ta lång tid. Det skulle ta lång tid att få visitationszoner på plats, och det är tid som vi inte har att förlora. Vi måste sätta igång nu och göra en justering i polislagens 19 och 20 § om det behövs. Om det enligt Johan Pehrsons uppfattning behövs vore det en lämpligare åtgärd att sätta in. Det finns mycket som man kan säga om husrannsakan både i bostäder och i gemensamma utrymmen. Det är klart att gemensamma utrymmen är en mindre integritetskränkande plats för genomsökning. Det sa jag också i mitt anförande. Problemet är att det träffar många fler människor än den som faktiskt är misstänkt för brott. Det kanske inte är något större problem. Det kanske till och med är en stor fördel för andra boende om polisen faktiskt kommer och hälsar på när en granne begår brott. Men dessa medel ska tillgripas med ytterst stor försiktighet. Alla lagar som vi stiftar här ska utvärderas ordentligt. Vi ska se vart de tar vägen, hur de används, vilken effekt de har på den brottsbekämpande förmågan och eventuella negativa konsekvenser. Om vi framöver ser att det behöver justeras i lagen ska vi göra det precis som vi gör med alla andra lagar.

Herr talman! Fler förslag om husrannsakan behövs. Ingen ska kunna gömma vapen i sin bostad, och polisen måste ha möjlighet att undersöka och få tag på vapen, sprängmedel och andra olagligheter. Det är inga konstigheter, men lagstiftningen måste ta hänsyn till just integriteten. Den stora utmaningen är dock att se till att vapen inte kommer in i Sverige över huvud taget. För när vapen ligger gömda i bostaden är risken alldeles för stor att de också kommer att användas. Därför behövs det mer kontroll vid den svenska gränsen för att få stopp på smugglingen. Det är smuggling av legala vapendelar som köps i stora mängder i till exempel Slovakien och som tas i in Sverige, men det är även illegala vapendelar och vapen. Både legala och illegala vapendelar byggs ihop till välfungerande vapen som säljs till kriminella nätverk. Kriminella nätverk drivs, som vi vet, av makt, status och pengar. Pengaflödet som förser gängen med inkomster kommer från narkotikaförsäljningen och vapenhanteringen. Det är vapen som dödar både gängmedlemmar och helt oskyldiga. Därför måste vapen och narkotikasmugglingen stoppas. Herr talman! Mellan 2015 och 2019 genomfördes nära 500 skjutningar i polisregion Stockholm. Där användes 444 olika vapen. Halvautomatiska vapen är vanligast. Det är vapen som är hopbyggda av både legala och illegala vapendelar och som säljs på till exempel darknet men även av godkända vapenhandlare som finns både ute i Europa och i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet arbetar de kriminella nätverken med att ta över geografiska områden för att kontrollera narkotikaförsäljningen. Våld används för att hålla konkurrenter borta och för att driva in skulder. Det skapar otrygghet för boende i bostadsområdena och i husen. Helt vanliga människor drabbas av de kriminella nätverkens verksamhet. Smugglingen av narkotika är det som förser nätverken med svarta pengar, som är helt avgörande för att man ska kunna ha den ofta ganska kostsamma livsstilen. Det handlar om bilar och klockor. Det finns en uppsjö av dyra produkter som säljs till helt klart skumma verksamheter, och företag används för att tvätta pengarna. Här finns det enorma luckor att täppa till. Här behövs det handlingskraft, för annars pumpar det politiska systemet in väldigt många fler poliser som behövs men som kommer att vara chanslösa när vapnen samtidigt flödar in i Sverige. Den modiga politikern vågar stoppa brotten innan de begås i stället för att bygga fler fängelser när det redan är för sent. Men vill vi i riksdagen på riktigt hjälpa polisen och vara de modiga politiker som vågar stoppa brotten behöver extremt mycket mer resurser läggas på att förebygga brotten. Det behövs en socialtjänst med resurser och verktyg. Vi kan inte ha det så att unga som döms för mord nästan alltid redan har utretts av socialtjänsten. Vi kan inte ha ett samhälle där man vet vilka unga som kommer att bli kriminella och sedan inte har resurser för att stoppa den kriminella utvecklingen. Den miljard som planeras att läggas på fler fängelseår för unga i gymnasieåldern skulle lika gärna kunna användas för att anställa 2 000 specialpedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Pengar finns. Det handlar bara om vad man gör med dem. Jag vill att det ska finnas fler lärare i skolan. Moderaterna vill bygga fler fängelser. Jag vill stävja kriminaliteten och minska risken för att unga får en misslyckad skolgång. Liberalerna vill väl som vanligt ha fler betyg och sortera ut unga redan i förskolan. Vi hör också från liberalen i denna debatt att det är en bra hantering att försöka att inte se kriminell ut, för annars kan man bli visiterad av polisen. Är det den utvecklingen som Liberalerna ser? Jag vill att alla ungar i Sverige ska ha samma chanser i livet oavsett vilka de är och varifrån de kommer. Sverigedemokraterna lever som vanligt i sin fantasivärld, där personer som är födda och bosatta i Sverige ska kunna utvisas lite hur som helst beroende på att de bor i ett utsatt område. Vi hör också i debatten från Sverigedemokraterna att de tror att organiserad kriminalitet inte fanns för 30 år sedan. Information är att det var under 1990-talet som de kriminella mc-gängen började med sin kriminalitet. Håll er till fakta! Förslag efter förslag kommer från både regeringen och de blå, men när vapen och narkotika redan finns i de kriminella nätverken är det för sent. Det ekar väldigt tomt i regeringens byrålåda när det gäller förslag som stoppar rekryteringen till de kriminella nätverken på riktigt. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Regeringen och riksdagen har under de senaste åren gett polisen såväl ökade medel som verktyg och befogenheter för att den ska klara sitt brottsbekämpande uppdrag. I dag kommer vi att klubba igenom att polisen ska kunna göra husrannsakan i allmänna utrymmen i flerbostadshus enklare än i dag för att komma åt exempelvis vapen och narkotika. Det är viktigt att detta arbete och denna inriktning fortsätter och att vi anpassar de polisiära befogenheterna efter den situation vi har, där gängen som har flyttat fram sina positioner måste pressas tillbaka. Herr talman! Häromdagen roade jag mig med att läsa ett kammarprotokoll från en särskild debatt som hölls här i riksdagen för nästan tio år sedan, i februari 2012, med anledning av de skjutningar som plågade Malmö. På den tiden var Morgan Johansson justitieutskottets ordförande, Beatrice Ask från Moderaterna var justitieminister, Maria Ferm företrädde Miljöpartiet och Kent Ekeroth företrädde Sverigedemokraterna. Det som är bestående i dag är att Johan Pehrson fortfarande är med, även om det då var i Folkpartiet. Det är skönt att det finns institutioner som håller över tid. Herr talman! Detta var för tio år sedan - inte jättelänge sedan - då det var en helt annan debatt och rättsfrågorna inte var på agendan så som de är i dag. Vi som bodde i Malmö och i några andra kommuner försökte förmå regeringen och riksdagen att se och förstå situationen, men det var få som lyssnade. Justitieminister Beatrice Ask åkte förvisso till Malmö ett par gånger och deltog på kommunstyrelsens sammanträde och mötte Ilmar Reepalu i en debatt i Aktuellt , men det hände mycket lite. Malmö fick ingen polisutbildning, som man så gärna ville få av alliansregeringen. Man behövde utbilda fler poliser i södra Sverige men fick nej. Det hände först efter regeringsskiftet 2014. Detta var en tid när personer inte blev häktade för grovt vapenbrott. Polisen grep tungt beväpnade på gatorna och tog in dem, men sedan släpptes de ut. De förebyggande åtgärderna ska vi inte ens prata om, herr talman. Socialbidragstagandet ökade enormt under de år som Alliansen styrde, och kommunerna fick ta över kostnaden när staten backade från sitt ansvar och skar kraftigt i sjukförsäkringen och a-kassan. De 15-åringar som i dag finns i de kriminella gängmiljöerna växte upp i Reinfeldts, Billströms, Sabunis och Johan Forssells Sverige. Herr talman! Men vi då, som har styrt i sju år nu, har inte vi ett ansvar? Självklart har vi det. Tio av de femton senaste årens statsbudgetar har förvisso varit borgerliga, men fem av dem har varit rödgröna. Vi har gjort satsningar, men vi kommer att behöva göra mycket mer. Det finns fler polisiära befogenheter, och man kommer att behöva bygga ut både Polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter. Det kommer också att krävas sådant som högern gör sig lustig och raljerar över, såsom att kommunerna är aktiva, använder sig av miljöbalken för att göra tillsyn och ser om lokaler används för sitt ändamål. Det är sådant som förlöjligas men som kommer att vara viktigt att utveckla och fortsätta att arbeta med. Vid sidan av detta behövs många fler åtgärder, inte minst sociala förebyggande insatser.